Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att öka säkerheten för dem som har vägen som arbetsplats, och vilka åtgärder som i så fall blir aktuella. Först vill jag understryka att jag ser mycket allvarligt på uppgifter om att någon skadats eller förolyckats på våra vägar. Särskilt beklagligt är det om detta drabbar någon av alla dem som har vägen som sin arbetsplats. Regeringen arbetar målmedvetet och systematiskt med att förbättra såväl trafiksäkerheten som arbetsmiljön på landets vägar. Vi har satt ett ambitiöst etappmål om att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till 2030, vilket givetvis inbegriper dem som förolyckas i trafiken medan de utför sitt arbete. Utöver de investeringar i infrastrukturen som planeras och som ska bidra till ökad trafiksäkerhet har regeringen gjort en särskild satsning på medborgar och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken. Effekterna väntas bli ökad hastighetsefterlevnad. En annan åtgärd vi genomfört är förbud mot att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under färd med motordrivet fordon. Vi har också infört krav på att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga axlar vid vinterväglag. För att särskilt skydda dem som har vägen som arbetsplats gav regeringen förra året Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet där de bland annat föreslår ett tydligare skydd för vissa yrkesgrupper som arbetar på vägarna. Transportstyrelsens utredning är nu ute på remiss. Regeringen har också tagit fram en arbetsmiljöstrategi för perioden 2021-2025. Ett utpekat delmål i den är att ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. För att konkretisera arbetet har bland andra Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att ta fram och genomföra en åtgärdsplan på området. I och med detta kan jag försäkra Thomas Morell om att regeringen bedriver ett aktivt arbete för att förstärka säkerheten för dem som arbetar på och vid vägarna.

Fru talman! Jag tackar infrastrukturminister Tomas Eneroth för svaret. Vi har diskuterat detta tidigare här i kammaren för inte så länge sedan. Men det som fick mig att skriva denna interpellation var den insats som trafikpolisen gjorde vid Hallandsåsen. Där rapporterade man 66 förare för fortkörning. Av dessa 66 förare drog man in körkortet för 55 förare. Denna mätning genomfördes alltså vid en arbetsplats där det stod människor och arbetade utmed vägen. Av 66 rapporterade förare förlorade alltså 55 förare sitt körkort. Vad som är än värre är att polisen sa: Vi hade kunnat ta ännu fler om vi hade varit fler. Det visar, precis som en polisman säger, att respekten hos trafikanterna är borta. Man bryr sig inte om de människor som har vägen som arbetsplats. Oavsett om det är personer som lagar och reparerar vägen, bärgare, räddningstjänst, ambulans, poliser eller andra som har vägen som arbetsplats bryr man sig inte. För ett par veckor sedan pratade jag med en åkeriägare inom bussbranschen. Hans förare hade råkat ut för någonting riktigt kusligt. Han hade stannat för att släppa av ett barn från skolbussen. Barnen ledsagas över vägen för att det ska gå bra. När pojken kliver ur bussen kommer det en bil på insidan och kör om, eftersom han inte kunde köra om på rätt sida. När man har tappat respekten för andras liv och hälsa så totalt är det någonting som är fel. För inte så länge sedan pratade jag med en trafikpolis. Han hade hjälpt ett par bilinspektörer i Gävle. Han åkte dit i målad bil och genomförde passet. Sedan skulle han åka tillbaka till sin stationeringsort. Då blev han omkörd av en personbil. Han gjorde en mätning av denna personbil. Det gick så fort att den föraren förlorade sitt körkort. När polismannen stoppade denna förare frågade han honom om han inte hade sett att det var en polisbil som han körde förbi. Kommentaren från denna förare var: Jo, men ni ägnar er väl inte åt sådant här längre? Denna förare trodde alltså inte att polisen gjorde hastighetskontroller längre. Polismannen sa då: Nu åkte du förbi fel polisbil, för detta är en trafikpolis. Detta slutade med att föraren förlorade sitt körkort. Därför blir jag lite fundersam över svaret som jag har fått från statsrådet när han säger att man ska ha medborgar och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken. Effekterna väntas bli ökad hastighetsefterlevnad. Då måste jag ställa frågan: Tror ni verkligen på det själva när trafikanterna så totalt har tappat respekten för andras liv och hälsa på vägen? Man bryr sig inte ens om att släppa på gasen när man ser en polisbil utan kör till och med förbi den så fort att man förlorar sitt körkort. Då är det någonting som är fel. Detta kan härledas till den effekt som det har blivit utmed vägarna under så många år när man har plockat bort den levande polisen och ställt dit en stolpe i stället. Det har gjort att förare upplever det som helt ofarligt att bryta mot regelverket. Det riskerar andra människors liv. Jag tycker att det är sorgligt.

Fru talman! När jag såg att det skulle vara en debatt som delvis berörde säkerheten för dem som arbetar på våra vägar kände jag att jag ville gå in i denna debatt. Anledningen är att jag vid flera tillfällen har lyft fram ett förslag i motioner just på detta område. Jag har också deltagit i en debatt i Almedalen som handlade om säkerheten för dem som arbetar vid vägarbeten och som rör sig på våra vägar i tjänsten. När det sker stora vägarbeten eller finns stora maskiner på vägarna finns det hårda regler för hur man får lov att skylta och göra tillfälliga hastighetssänkningar. Ofta sitter det en liten blå eller svart skylt på fordonet med en siffra - 30 eller 40. Det ser misstänkt ut som ett vägnummer och väcker ingen större uppmärksamhet, men det betyder rekommenderad hastighetssänkning. Man får däremot inte sätta upp de normalt sett vanliga förbudsskyltarna - gula med röd ring runt. Ska man ha sådana skyltar har jag fått svaret att det måste fattas ett myndighetsbeslut, och beslutet kan inte delegeras till platschef eller den som ansvarar för själva vägarbetet. Skulle det inte vara en bra lösning, ministern, att delegera rätten att sätta upp en konkret förbudsskylt i samband med vägarbeten? Förbudsskylten skulle vara bindande för dem som kör förbi, och de som bryter mot det uttryckliga förbudet skulle straffas. Med all respekt vet vi att en rekommendationsskylt inte väcker samma uppmärksamhet. Dessutom är det lätt att förväxla rekommendationsskyltarna med vägnummer, och då är det ingen som ens förstår att de har med hastigheten att göra. Det var ett konkret förslag från min sida som jag tror skulle göra stor skillnad.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen engagemanget, Thomas Morell och Jan Ericson, för säkerheten i trafiken. Det är viktigt. Vi lever i en tid där jag ofta får möta en debatt där en del kritiserar hastighetssänkningar, hastighetskontroller och ökade insatser för hastighetsövervakning. Det är viktigt att vi värnar den svenska traditionen som handlar om nollvisionen, om säkerhet vid vägen, om en fordonsindustri som bygger allt säkrare fordon. Vi vill se till att visa omtanke och omsorg inte minst om dem som arbetar med att förbättra vår infrastruktur. Det är otroligt viktigt. Jag har varit oroad över den hastighetspopulism som jag har sett sprida ut sig i delar av landet och i vissa partier. Jag vill svara på Thomas Morells fråga om trafikantinformationen. Den spelar faktiskt en roll. Även om det naturligtvis finns de som aldrig kommer att ta till sig någon information i världen och som uppenbarligen struntar i både polismans tecken, polisfordon eller myndigheters bestämmelser, tror jag på förbättrad information, tydlig skyltning och försöksverksamhet i fråga om flexibel hastighetsövervakning. Forskning visar att detta i högre utsträckning efterlevs. Det handlar i grunden om att öka tilltron till inte bara polisen utan också till myndigheter. Där har vi alla politiker ett ansvar att säkerställa att tilltron finns. Det är viktigt att komma ihåg att göra insatser. Under åren 2015 till 2019 omkom tre personer i samband med att de utförde arbete på eller vid väg. Det var två räddningsmän och en flaggvakt - tre personer för många. Det är klart att det måste göras ytterligare insatser för att begränsa risken. Därför finns en utredning som tittar över straff för grov olovlig körning och för rattfylleri - de kombineras ibland. Utredningsarbetet pågår för att öka straffen för dem som begår den typen av brott. Det uppdrag vi har gett Transportstyrelsen handlar om att titta på olika insatser, till exempel trafikanters skyldighet att visa hänsyn när de passerar en plats för bärgning eller liknande arbete. Där finns ett antal förslag som är ute på remiss till den 1 mars 2021. Alla förslag är välkomna, det vill säga Jan Ericsons förslag tillsammans med förslag som inte minst Seko har lämnat om ökade möjligheter till hastighetsövervakning. Jag är beredd att pröva många förslag för att säkra tryggheten för alla dem som bedriver arbete vid inte minst väg. Det kommer att vara fler som kommer att arbeta vid väg framöver eftersom regeringen satsar mer resurser än någonsin på vägunderhåll, nämligen 164 miljarder. I budget efter budget skjuter vi till ytterligare resurser. Jag sa förra sommaren, eller om det var förrförra sommaren, när en del såg att det var många vägarbeten att man skulle skylla på mig; skyll på regeringen. Efter år av underinvesteringar ser vi nu till att renovera och reparera det svenska vägnätet. Det kommer att behövas lång tid framöver efter år av underinvesteringar. Men då måste vi se till att de som arbetar vid vägarbetena, eller bärgare eller andra som arbetar i anslutning till vägen, ska ha en skyddad plats och EN säker tillvaro. Där ligger arbetsmiljöarbetet, där ligger övervakningsmöjligheterna och där ligger också bakgrunden till det uppdrag som Transportstyrelsen fick och där nu förslag har lämnats som har gått ut på remiss.
Fru talman! Jag tackar för svaret, statsrådet Tomas Eneroth. Tre personer har omkommit i samband med vägarbeten. Tre personer är, i min värld, väldigt många. Det är inte bara en person som är drabbad. Det kan vara en pappa, mamma, bror eller son. Tittar man på kretsen av människor runt den som omkommit är det många som drabbas vid ett dödsfall. Det är många som inte dödas i samband med en påkörning. För några år sedan blev en bärgare påkörd hemma i Skövde. Han miste sitt ben. Han blev klämd mellan bärgningsbilen och en bil där föraren inte såg att bärgning pågick. Man kan ha mängder av uppfattningar om hastighetsgränser, men det finns ett regelverk att förhålla sig till. När man bryter mot regelverket ska det också kosta pengar. Gör man det så uppenbart att man utsätter andra människor för fara måste det kosta pengar. Jag har själv haft vägen som arbetsplats. Det är mer än en gång som bilar har passerat på ett par decimeters avstånd i 100 kilometer i timmen. Titta på hur vi står här i salen just nu. Jag tror inte att statsrådet skulle vilja stå här om det passerade en bil i 100 kilometer i timmen. De klär bokstavligt talat av en kläderna. Då har vi ändå haft blå lampor på taket, som brukar ha viss respekt med sig. Det hände vid ett flertal tillfällen vid trafikolyckor att vi helt enkelt stängde av trafiken för att säkerställa säkerheten för räddningspersonalen. Det finns en annan aspekt i fråga om vägarbeten. Det måste bli bättre ordning även hos dem som utför vägarbeten. När det pågår ett vägarbete ska skyltar finnas där. När arbetet har avslutats ska skyltarna plockas bort. Annars tappar trafikanterna respekt för skyltarna. Vi ser hur det är. Jag kan rekommendera statsrådet att titta på Frusna vägar . Den nya säsongen hade premiär i går på TV3. Eller titta på Vägens hjältar . Det finns inte ett enda avsnitt där de är ute på vägen utan att någon kör alldeles på tok för fort och för nära när de ska bärga ett fordon vid vägkanten. Det är en arbetsplats, och man måste visa respekt för dem som arbetar där. Den insats som trafikpolisen gjorde vid Hallandsåsen, som jag tog upp i min interpellation, där 66 förare rapporterades och 55 miste körkortet, visar hur något har blivit riktigt fel när man inte respekterar de uppsatta hastighetsgränserna och inte heller de människor som har vägen som arbetsplats. Häromdagen fick en vän till mig en hjullagerbrand på sitt fordon. Det betyder att det blir stopp; man stannar där felet uppstår. Han gick ut med brandsläckare och släckte branden på fordonet - ett tungt fordon. Sedan hoppade han över räcket och ställde sig en bit ifrån för att invänta hjälp. Samtidigt filmade han hur fort andra fordon for förbi hans skadade lastbil. Det rykte fortfarande från hjulet med lagerbranden. Fordon strök utmed sidan på hela ekipaget, och ingen släppte på farten. Det är kusligt. Jag skulle vilja att statsrådet åker ut och pratar med bärgare och poliser och ser på arbetsplatserna. Det finns åtgärder att vidta och därmed möjligheter att stävja problemen, och jag kommer att ta upp dem i mitt slutanförande.

Fru talman! Låt mig först invända lite grann mot ministerns påstående om satsningar på vägar. Det är faktiskt så att när alliansregeringen tillträdde 2006 var det ett enormt eftersatt underhåll av våra vägar. Vi satsade rekordmycket pengar för att rätta till det. Om man tittar på hur det har sett ut sedan valet 2014 ser man att vi moderater i varje budget har satsat lika mycket eller mer på vägarna än vad regeringen har gjort, så det där var inte en riktigt korrekt beskrivning av ministern. När det handlar om hastigheter nämnde ministern hastighetsaktivister, och visst kan det säkert vara så. Men jag tror ändå att människor lättare kan ha respekt och större förståelse för tillfälliga hastighetssänkningar i samband med till exempel vägarbeten eller i speciellt utsatta områden längs våra vägar med hög olycksrisk om de känner att hastighetsgränserna i övrigt är rimliga i förhållande till vägens standard. Detta att hela tiden sträva efter att bara sänka och sänka tror jag faktiskt undergräver förtroendet för tillfälliga hastighetssänkningar där sådana behövs. Jag är inte säker på att den strategin är speciellt god. Men jag måste säga att jag är väldigt glad över att ministern verkar uppskatta mitt förslag. Jag vet inte om han har hört just detta förslag nämnas förut, men jag tycker att man ska ta det till sig. Jag vet att förslaget också har starkt stöd från de fackliga organisationerna för dem som jobbar på väg. Jag har pratat med dem, och de tyckte att det här var en väldigt bra idé. Jag hoppas att den kan bli verklighet.
Fru talman! Jag tackar för alla goda förslag. De behövs, för vi behöver göra mer för att stärka säkerheten. Det är fascinerande, Jan Ericson, att Moderaterna nu i opposition har valt att satsa mer pengar på väg, men när ni väl hade regeringsmakten gjorde ni inte det i tillräcklig utsträckning. Det var år av underinvesteringar som vi fick ta tag i när vi tog regeringsmakten. Vi lade fram en nationell plan med 100 miljarder kronor mer till infrastrukturen för att påbörja det renoveringsarbete som behövdes både på våra vägar och, naturligtvis, i järnvägssystemet. Denna utmaning kvarstår. Det finns mycket kvar att göra för att säkra kvaliteten. Så sent som i den senaste budgetpropositionen lade vi nästan 1 1⁄2 miljard under tre år extra just till vägar, inte minst vägar på landsbygden, för att stärka kvaliteten där. Det finns mycket att göra. Men vi har också gjort mycket när det gäller trafiksäkerheten. När jag tillträdde som infrastrukturminister fanns inte förbudet mot att sitta och prata i mobiltelefonen under tiden man kör. Det har vi infört. Det är klart att bara det säger allting om hur viktigt det här är, för man måste rikta uppmärksamheten på vägen och kan inte sitta och ägna uppmärksamheten åt att allting annat. Vi har infört krav på vinterdäck, som gör att tunga fordon har bättre förutsättningar att kunna stanna när de kommer till en vägarbetsplats. Det fanns inte krav på vinterdäck på tunga fordon tidigare, för det ansågs vara betungande för åkarna. Min bestämda uppfattning är att svenska åkare nästan uteslutande har valt att ha bra kvalitet på sina fordon och på däcken. Det är ibland hos en del utländska företag som man kanske inte har samma erfarenhet av vad vinterväglag innebär, men nu gäller reglerna både svenska och utländska åkare. Nu är det vinterdäck som gäller. Jag hoppas och tror också att polisen kontrollerar och säkrar att detta efterföljs. Vi har ökat insatserna ordentligt för det som heter hastighetsövervakning. Det handlar naturligtvis inte minst om fartkameror men också om annan hastighetsövervakning. Det är viktigt med respekten för hastigheten eftersom hastighet dödar. Jag tror att detta tillsammans med användandet av TMA-fordon, ökade poliskontroller och en ökad medvetenhet, inte minst genom de förslag som Transportstyrelsen nu har tagit fram, kan fortsätta att förbättra säkerheten vid våra vägar. Tre personer är tre personer för många. Thomas Morell har helt rätt; det är tre personer som har anhöriga, släktingar och vänner. Därför ska vi göra allt vi kan för att de som verkligen hjälper oss att säkra kvaliteten på våra vägar, de som bärgar vid olyckor och andra ska ha en så trygg arbetsmiljö som möjligt. Därför har den här regeringen haft som ambition och tydlig strategi att stärka arbetsmiljöarbetet och att rikta resurser till Arbetsmiljöverket och till förebyggande arbete. Här har dessvärre Sverigedemokraterna ett ganska jobbigt resultat. De har ställt upp på neddragningar på Arbetsmiljöverket, på tidigare nedläggning av insatser inom arbetsmiljöområdet och på att begränsa de regionala skyddsombudens möjligheter. För mig som socialdemokrat har detta varit oerhört viktigt. Säkerhetsarbete är ett arbete som fackliga organisationer tillsammans med arbetsgivare bedriver på arbetsplatsen. De gör det tillsammans med myndigheter som kan göra inspektioner och som dessutom ihop med regionala skyddsombud ska kunna veta vad som är rätt insatser. Här har Sverigedemokraterna ihop med Moderaterna gjort besparingar. Varför har ni gjort det, Thomas Morell?
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Om vi ska hålla oss på vägen - för det är det frågan handlar om - finns det ingen laglig rätt för vare sig Arbetsmiljöverket eller fackliga organisationer att gå ut och stoppa ett fordon och vidta en åtgärd när någon inte har följt lagstiftningen. Det är bara Polismyndigheten som kan göra det, och den här regeringen har under lång tid visat att man inte satsar på trafikpolisen. De senaste åren har kurvan bara gått nedåt. Ett av de förslag som jag nu kommer att ge till statsrådet är att få ut fler poliser på vägen. Det måste vi få, och det måste kosta pengar när man inte följer regelverket. Sedan kan vi diskutera hastighetsgränser och sådana saker; det får man ta i vanlig politisk ordning och reda ut hur det ska vara. Men vi har ett regelverk, och man ska förhålla sig till det. Om man bryter mot regelverket ska det kosta pengar. Om man utsätter andra människor för fara - för det är det vi pratar om nu - vid vägarbeten, trafikolyckor, räddningstjänst och så vidare ska det kosta mer pengar. I andra länder blir det dubbla böter om man inte följer hastighetsgränserna exempelvis vid ett vägbygge. Jag kan inte förstå varför man ska dra det här i långbänk, för det går att gå in och göra insatser för att trygga arbetet för dem som är på vägen. Jag får dagligen samtal från förare eller åkeriägare som har varit utsatta för incidenter ute på vägen. Jag tycker att det är dåligt att regeringen inte tar detta på fullaste allvar. Bara tre personer, nej - det är tre personer för mycket. Det går att göra någonting åt detta, men man måste ta steget framåt för att lyckas med det. Vi måste få ut poliser på vägen och se till att det kostar pengar när man utsätter andra människor för fara.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir lite upprörd när Thomas Morell säger "bara tre personer". Det är tre personer som har släktingar och familjer. Det ska man inte förringa. Det är tre personer för mycket. Det är oerhört allvarligt när man i sitt arbete förolyckas eller skadas, vilket gäller väsentligt fler. Sedan kan jag förstå att Thomas Morell säger: Låt oss nu hålla oss på vägen. Han undviker ju då frågan om resurser till Arbetsmiljöverket eller om att man vill dra bort resurser för regionala skyddsombud och deras arbete. Ett systematiskt skyddsarbete är helt avgörande för att öka säkerheten i arbetslivet. Jag har själv varit huvudskyddsombud under långa tider och arbetade då med systematiska skyddsinsatser i industrin för att människor inte skulle skada sig där. Lika viktigt är det för dem som arbetar inom vägarbeten, bärgning eller ambulanstransporter. Här gör svenska arbetsgivare ihop med svensk fackföreningsrörelse fantastiska insatser tillsammans med myndigheter. Här har Sverigedemokraterna en annan uppfattning. Här vill man nedmontera en del av skyddsarbetet och minska resurserna till Arbetsmiljöverket. Jag tror inte att det gagnar säkerheten för dem som arbetar vid väg. När det gäller polisens kontrollanter har polisen aldrig, tror jag, haft så många anställda som nu. Vi har tillfört otroligt stora resurser till polisen för att stärka deras arbete. 100 miljoner är öronmärkta inte minst för kontroll av cabotagetrafiken. Vi utreder nu en yrkestrafikinspektion just för att få fler kontroller, inte minst av yrkestrafiken, på väg. Det är alltså nu det händer. Det är under en socialdemokratiskt ledd regering vi får alltifrån mobiltelefonförbud till ökade insatser för vägunderhåll och trafikövervakning. Jag kan dela ambitionen att gå fram fortare, och jag kan ibland önska att det hade gått fortare. Men det händer nu, till skillnad mot på den tiden då vi hade en moderatledd regering.